Herr talman! Det kanske inte finns någon anledning att diskutera formuleringen i min motion. Jag har klart sagt att jag inte ifrågasätter arbetsdomstolens opartiskhet. Jag har också avsett att säga det i motionen, och jag tycker att det står så i motionen. Om herr Fredriksson har en annan uppfattning på den punkten kanske vi kan komma överens senare, men det är just nu mindre intressant. Det väsentliga är att, trots att man kan hävda att dessa lekmannarepresentanter är objektiva, är det klart att de har sina värderingar från de organisationer de kommer ifrån. Om vi skulle tänka oss att herr Fredriksson bleve lekmannarepresentant i arbetsdomstolen, skulle givetvis hans värderingar, hans sätt att t.ex. bedöma en fråga där en SAC-ansluten medlem vore part i målet, komma att präglas av den uppfattning han hade förvärvat under sin aktivitet i den organisation som föreslagit honom. Det är väl i och för sig ingenting konstigt, och det är inte att ifrågasätta herr Fredrikssons objektivitet. Han har givetvis rätt att hävda den uppfattning han har. Men när det är så många mål där just dessa två åsikter står mot varandra — den som företräds av SAC och den som företräds av LO -- är det då inte rimligt att dessa båda parter får göra sig gällande även i domstolen eller att man alternativt avstår från den form av »partsrepresentation» som man nu har? Jag är ledsen, herr Fredriksson, att jag underskattade LO:s styrka och hävdade att organisationen bara hade 900 000 medlemmar. Jag gjorde det på en uppgift som jag borde ha kontrollerat noggrannare, LO har alltså 1,5 miljon medlemmar och är väsentligt starkare än jag ursprungligen utgick ifrån. Det borde väl vara ett skäl för LO att också våga vara litet mer generös.
Herr talman! Herr Ullsten vill nu ta avstånd från vad han skrivit i sin. motion. Jag vill bara säga att det ändå är motionen som har bildat underlag för utskottsutlåtandet i denna fråga.

Herr talman! Jag har länge misstänkt att det finns ett visst politiskt samröre mellan Sveriges arbetares centralorganisation och folkpartiet, och jag tycker mig ha fått en bekräftelse på det i denna debatt där herrar Ullsten och Åkerlind fungerar som ombudsmän för SAC. Tillåt mig, herr talman, att ett ögonblick beröra ett par av de yrkanden som framförts i herrar Ullstens och Mundebos motion, nämligen i fråga om ändringar i 1936 års lag om föreningsoch förhandlingsrätt syftande till dels att föreningsrättsskyddet skall gälla även för arbetssökande, dels att vad man kallar mätningsmonopolet skall hävas. Här gäller det i första hand förslag som huvudsakligen har sin udd riktad mot förhållandena inom byggnadsindustrien och vad som i byggnadsavtalet överenskommits, främst i fråga om mätningsverksamheten. Man kan också i detta sammanhang klart konstatera det nära samband som råder mellan SAC och de borgerliga partierna. När motionärerna vänder sig mot förekomsten av organisationsklausuler i kollektivavtal, innebärande företrädesrätt till arbete för medlemmar i en viss organisation, finns det anledning att erinra om att det ingalunda var byggnadsfackföreningarna som var de första att införa denna klausul i avtal med arbetsgivarna. Det finns exempel på att SAC inte nöjde sig med den organisationsklausul, som gav medlemmar i viss organisation företrädesrätt till arbete, utan därutöver krävde rätt att få av skeda folk som övergått till annan organisation. Detta var alltså krav som framfördes från den organisation som motionärerna i dag talar så varmt för och vars medlemmar enligt motionärerna är förfördelade. Och flera exempel kunde anföras som visar att SAC inte är så snövit och oskyldig som de borgerliga motionärerna vill ge sken av. När det gäller mätningsverksamheten framgick för ett halvår sedan mycket klart vart SAC syftade, då organisationen under pågående avtalsförhandlingar ställde sig på samma sida som Svenska arbetsgivareföreningen och ville slå sönder och avveckla hela mätningsverksamheten. Och då gällde det ändå en mätningsverksamhet genom vars uppläggning byggnadsarbetarna har insyn i och kontroll över sina egna lönevillkor — något som är ganska unikt inom svenskt näringsliv och som ingalunda varit till förfång för byggnadsarbetarna. — I motionen står visserligen att rätten att utföra mätning på arbetsplatserna ger byggnadsfackföreningarna stora fördelar i organisationsarbetet. Detta är riktigt men också fullt rimligt, eftersom det är byggnadsfackföreningarna som är avtalsslutande part och får ta ansvar för förhållandena på arbetsplatserna. SAC träffar inga avtal av annat innehåll än de avtal som träffats mellan byggnadsindustriens parter — SAC åker i stället snålskjuts på de resultat som Byggnadsarbetareförbundet och andra LO-förbund når i och mellan avtalsrörelserna. SAC saknar inflytande över avtals-- och prislisteuppgörelserna. Därest rätten för fackföreningarna att mäta de utförda arbetena ger en förmånligare ställning för de fackliga organisationerna är detta inget orimligt, eftersom det är dessa organisationer som i första fasen har träffat avtal och i andra fasen upprättat ackordsprislistor. Det är tvärtom helt följdriktigt att de till sist också mäter upp arbetet och bearbetar materialet statistiskt. för att använda det vid kommande förhandlingar. Det är detta SAC och motionärerna kallar monopolställning: att den fackliga organisation som sluter: avtal även träffar överenskommelse om prislistor och fortlöpande övervakar att det som uppnås i och mellan avtalsrörelserna kommer medlemmarna till del. Det är också denna fackliga organisation som vid konkurser och betalningsinställelser får se till att infrusna löner och semestermedel säkras för såväl egna medlemmar som SAC-medlemmar — SAC förmår inte klara detta. Det är vidare byggnadsfackföreningarna som får svara för skyddsverksåmheten på arbetsplatserna genom bidrag. SAC bidrar inte med ett enda öre till skyddsverksamheten trots att även dess medlemmar kommer i åtnjutande av grund: skyddet. : Herr talman! Jag har i all korthet försökt teckna något av den bakgrund som man bör ha klar för sig när man diskuterar dessa frågor, eftersom män annars möjligen kunde tro att motionärerna tecknar en riktig bild av förhållandena. Jag vill också erinra om att SAC själv säger sig ha 22000 arbetare och tjänstemän som medlemmar, medan LO, TCO och SACO har helt andra medlemstal.

Herr talman! Herr Nilsson i Gävle anser att jag uppträder som ombudsman för SAC. Tydligen har herr. Nilsson helt missuppfattat vad jag sagt eller också har han inte hört på, och jag vill bara uppmana herr Nilsson att noggrant läsa vad som kommer att stå i protokollet. Då skall herr Nilsson finna att jag inte alls talat om SAC utan fört ett allmänt resonemang om att det förekommer viss diskriminering vid anställande av arbetskraft — det må gälla SAC-medlemmar, LO-medlemmar, o0organiscerade eller vilka som helst. Det kan förekomma en viss diskriminering, oavsett organisationstillhörighet, och jag vill inte bara ha den frågan översedd utan även den negativa föreningsrätten, arbetsgivares skyldighet att motivera uppsägningar och frågan om den svenska lagstiftningens överensstämmelse med internationella överenskommelser, främst FN-stadgan. Där står det att alla skall ha lika rätt till arbete och att ingen må tvingas tillhöra organisation, från vilket håll tvånget än kommer.

Herr talman! Det är möjligt att jag har felbedömt herr Åkerlind. Han kanske inte är ombudsman för SAC, utan i stället för Arbetsgivareföreningen. Det är litet svårt att få någon klar och distinkt bild härav. Herr Åkerlind har ju tidigare yttrat att han egentligen helst ser att arbetsgivaren själv skall bestämma vilka som skall anställas, hur de skall avskedas o. s. v. Det är den ordning herr Åkerlind här förordat, och därför drog jag den slutsatsen att han måste vara ombudsman för SAC, men nu förstår jag att det är för Arbetsgivareföreningen.

Herr talman! I tredje lagutskottets utlåtande nr 56 behandlas proposition nr 133. I den begär Kungl. Maj:t riksdagens yttrande i fråga om befogenheter för Kungl. Maj:t att besluta om trafikförbud och fartbegränsning i samband med övergången till högertrafik. När lagutskottet på sin tid tog ställning till högertrafiken, hemställde det att Kungl. Maj:t skulle hålla riksdagen underkunnig om hur arbetet inför omläggningen bedrevs och vilka åtgärder som planerades. För min del ser jag i denna proposition en önskan från Kungl. Maj:t att villfara denna riksdagens hemställan, och jag hälsar med tillfredsställelse att så har skett. Jag vill gärna ge kommunikationsministern en blomma för hänsynstagandet. Vad beträffar Kungl. Maj:ts önskan att få befogenheter i samband med trafikomläggningen har det inte rått några dåelade meningar i utskottet härom. Det har för samtliga utskottets ledamöter varit solklart att Kungl. Maj:t skulle bemyndigas i den mån inte redan tidigare sådan befogenhet fanns. Statens högertrafikkommission har i en skrivelse i juli i år lämnat en hel del olika förslag till åtgärder i samband med omläggningen. Kommissionens för slag om ' hastighetsbegränsningar har varit ute på remiss till ett trettiotal instanser. Därvid har det visat sig att främst kommissionens förslag om en maximihastighet på 30 km i timmen i tättbebyggt samhälle rönt mycket stark kritik. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen säger sålunda, att den allmänna effekten ur trafiksäkerhetssynpunkt är mycket beroende av vilken fartgräns man sätter. Man måste därvid ta hänsyn till de olägenheter som en alltför låg gräns medför. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen säger vidare: »En hastighet på 30 km i timmen är för nutidens förare onaturligt låg.» Företrädare för den yrkesmässiga trafiken har vidare uttalat starka betänkligheter mot en så låg fartgräns. Det är viktigt att trafiken upprätthålles och att det inte blir alltför stora förseningar och långa väntetider. Särskilt méd tanke på att bussar och andra allmänna trafikmedel troligen måste ta fler passagerare än vanligt torde svårigheterna i samband med övergången knappast bli överkomliga om fartgränsen sätts så lågt som till 30 kilometer. Efter att ha vägt olika synpunkter emot varandra yttrar vägoch vattenbyggnadsstyrelsen att man kommit till den uppfattningen att fartgränsen inte bör sättas lägre än till 40 kilometer i timmen inom tättbebyggt samhälle. Hur ser då utskottet på frågan? I likhet med mig kom nog de flesta inom utskottet till den uppfattningen att förslaget om en fartgräns på 30 kilometer inte var realistiskt. Jag kan emellertid mycket väl förstå utskottsmajoriteten, när den anför att frågan är av teknisk karaktär och att man inte bör föregripa Kungl. Maj:ts prövning. Såvitt jag kan se innebär detta ställningstagande att man helt och fullt lägger ansvaret på Kungl. Maj:t! Eftersom riksdagen tagit ett stort ansvar i och med beslutet rörande högeromläggningcn, kan man fråga sig om detta är rätt och riktigt? Vi som kommit till en bestämd uppfattning bör emellertid uttala oss i en fråga som är så pass ömtålig som denna. Det sades å andra sidan i utskottet, att man i detta fall hade det största förtroende för Kungl. Maj:t — även från håll där sådana uttalanden inte är vanliga. Jag inser mycket väl, herr talman, alla de svårigheter och farliga situationer som kan uppstå vid övergången, och det skall än en gång understrykas att det måste vara hänsynen till trafiksäkerheten som bestämmer fartgränsen i detta fall. För bilister i städer och tättbebyggda samhällen kommer det under alla förhållanden att bli ytterligt besvärligt. Själva övergången kommer att medföra betydligt större svårigheter än det innebär att köra bil i högertrafik i okända trakter, exempelvis utomlands. Den invanda gatubilden skall »spegelvändas», sträckor som man tidigare kört på rutin skall nu prövas på ett helt nytt sätt. Det är självklart att många då kommer att tveka att ge sig ut i trafiken, och det är i och för sig inte bra. Men det är också självklart att en bilförare, om han känner sig osäker när han sitter i bilen, sänker farten. Även om inte alla bilister alltid visar hänsyn, är jag helt övertygad om att alla kommer att göra det vid detta tillfälle — såvida man inte genom en alltför låg fartgräns åstadkommer ett alldeles onaturligt drag i trafiken. Både utskottsmajoriteten och reservanterna är medvetna om att de största riskerna föreligger för fotgängarna. Invanda reflexer, t.ex. att se åt ett visst håll, skall nu ändras, men redan den nya trafikbilden blir en ständig varning för de gående. Högertrafikkommissionen har inte lämnat något åt slumpen. Det kommer att bli en upplysningsoch påminnelsekampanj av tidigare icke skådad omfattning. På den punkten tror jag att alla tänkbara åtgärder är befogade. Men man får inte vidta åtgärder som i sig själva är ägna de att skapa kaos. Jag har vid utskottsbehandlingen fått den bestämda uppfattningen att fastställandet av en fartgräns på 30 km är en sådan åtgärd. Herr talman! Reservationen ger ett tillfälle för dem som i likhet med mig vill uttala en mening att göra det. Det är inte fråga om att nu votera om den ena eller andra fartgränsen — det vill jag kraftigt understryka. Det är en folkpartimotion som reservanterna slutit upp kring, och reservanterna är två socialdemokrater, en centerpartist och en högerman. Jag ser reservationen som ett utslag av parlamentariskt ansvarstagande och som ett praktiskt samarbete över - partigränserna. Jag skulle vara tacksam om även kammarens övriga ledamöter ville se den så. I den andan vill jag, herr. talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Att jag till detta utskottsutlåtande har fogat en blank reservation betyder inte att jag i sak har någon annan uppfattning än utskottsmajoriteten, och jag instämmer helt i utskottets hemställan. Jag är emellertid inte alldeles nöjd med utskottets skrivning. Utskottsmajoriteten har bl.a. hänvisat till högertrafikkommissionens förslag och påpekat att kommissionen framhållit att det kan ifrågasättas, huruvida det kan vara välbetänkt att vid omläggningen »ge ett speciellt drag av onaturlighet åt trafiksituationen, som kan fördröja anpassningen till normala förhållanden». Detta uttalande avser förslaget om en hastighetsgräns på 30 km inom tättbebyggda områden. Utskottet har emellertid uraktlåtit att erinra om att kommissionen tillagt, att denna invändning bortfaller om en sådan lägre fartgräns tillämpas endast under några få dagar. Jag anser, herr talman, att detta är ett viktigt påpekande. Utskottet tar ju inte ställning till frågan om vi bör ha den eller den hastighetsgränsen vid trafikomläggningen. För min del vill jag dock framhålla att jag, trots alla kritiska remissyttranden och trots vad "herr Bengtson i Solna nu anförde, tror att högertrafikkommissionens förslag är väl motiverat.

Men jag tror inte man behöver befara att det blir kaos i trafiken, något som man på en del håll velat göra gällande. Det är ju inte meningen att man skall ha denna låga fartgräns mer än ett fåtal dagar. Man kan tänka sig att den tillämpas två dygn i stället för de tre dygn som högertrafikkommissionen föreslagit, och det bör vi kunna stå ut med. Det avgörande måste, som utskottet påpekat, vara trafiksäkerheten och de problem som fotgängarna kommer att ställas inför. Herr Bengtson har också påpekat detta, men jag tyckte att han talade sig varm mer för bilisterna än för fotgängarna. Det är dock gångtrafikanterna som får det besvärligast vid denna trafikomläggning. Särskilt gäller detta äldre människor. Vi får inte skapa en sådan situation att de gamla helt enkelt inte vågar ge sig ut på gatorna.

Enligt min uppfattning måste man ta olägenheterna med en låg fartgräns om man därigenom uppnår ökad säkerhet i trafiken. Jag vill upprepa att jag tror att 30 kilometer i timmen är att föredra framför t.ex. 40 kilometer i timmen. Här har åberopats en del remissyttranden, bl.a. ett från rikspolisstyrelsen, i vilket det sägs att man måste eftersträva att snarast möjligt få ut trafikanterna i trafiken, så att de vänjer sig vid den nya trafikbilden. Jag tror att man uppnår detta — som jag också anser vara Önskvärt — snabbare om man har en lägre fartgräns; då vågar sig också de mer försiktiga bilisterna ut i trafiken och anpassar sig på så sätt lättare till den nya trafiksituation som har uppstått. Jag vill erinra om att utskottet, när det gäller propositionen, endast haft att ta ställning till förslaget om befogenhet för Kungl. Maj:t att besluta dels om trafikstopp och trafikförbud, dels om de hastighetsbegränsningar som det kan bli påkallat att införa. Det har inte varit meningen -— så har i varje fall inte jag uppfattat situationen — att utskottet skulle ge några förord beträffande frågan huruvida fartgränsen skall sättas till 30 eller 40 kilometer i timmen i tättbebyggt samhälle och hur lång tid denna låga fartgräns skall gälla. I en tidning har man kunnat läsa att riksdagen är i färd med att göra »en stor dumhet», eftersom utskottsmajoriteten tillstyrker» det ogenomtänkta förslaget att sätta hastighetsbegränsningen vid reformen så lågt som till 30 kilometer i stadstrafik». Detta är en missuppfattning. Utskottet tar inte ställning, i varje fall inte utskottsmajoriteten, i den frågan. Vad utskottsmajoriteten föreslår är att regeringen får de begärda bemyndigandena.

Jag hade naturligtvis, herr talman, kunnat avge en reservation med förord för högertrafikkommissionens förslag. Det hade inte varit ett större fel att göra det än att som reservanterna gör anföra skäl för att fartgränsen sätts till 40 respektive 70 kilometer i timmen och begära att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t denna synpunkt till känna. Men jag har, som saken nu ligger till, inte ansett mig böra göra det. Jag har ansett att det skulle vara formellt oriktigt i detta läge. Jag har därför nöjt mig med att avge en blank reservation. Vid voteringen kommer jag dock, herr talman, att rösta för utskottets hemställan, till vilken jag också ber att få yrka bifall.

Herr talman!

I vissa situationer kan fullmaktslagar bli direkt skadliga. Men varken utskottet eller reservanterna har ifrågasatt att man inte skulle ge Kungl. Maj:t det bemyndigande som begärts. Det är självklart att man ur tidssynpunkt nu inte kan göra så mycket åt saken. Jag tror emellertid att vi har anledning att klart och tydligt säga ifrån att den onormala start, som förutsättes kommer att ske i fråga om högertrafiken, inte kan vara lämplig. En onormal start kan innebära trafikstockningar och kan också medföra att vi under den första tiden får en helt onormal och felaktig inställning till hela frågan. Det har talats om fotgängarna, och den föregående talaren pläderade varmt för de äldre fotgängarna. Jag skulle vilja fråga honom om han har tänkt på hur en fotgängare skall kunna få möjlighet att komma över en gata vid uppkomsten av stora trafikköer. Har han tänkt på hur vi skall kunna få fram trafiken, exempelvis i tätorterna? Jag tror att förslaget är mycket illa genomtänkt och att det är mera känslobetonat än reellt.

Det heter att den som sitter vid ratten skall visa hänsyn i trafiken, att vi skall tillämpa fartanpassning m.m. När vi ändrar fartgränserna, såsom skett under längre tid, nästan en gång varje månad, är det självklart att hela den grund, varpå vår trafiklagstiftning vilar, försättes ur spel. Alla som kör bil — jag har kört bil sedan 1935 utan att bli inblandad i någon olyckshändelse — ställer sig frågan: Kan det vara rimligt att minska förarens automatiska reaktion, som är snabbare när föraren slipper sitta och se dels på vägen och dels på hastighetsmätaren. Vi bör upphöra med alla dessa olika fartbegränsningar. När man väl har släppt ut den tunga trafiken på vägarna, borde man också se till att bilarnas fart blir överensstämmande, eftersom det är ganska besvärligt ändå. Vidare hänvisas det till experter i all oändlighet: psykologer och guvetallt. Jag vet inte om dessa experter kan köra bil, men det kan ju också hända att de kört bil i många år. Hade jag trott att vi skulle få en så kostsam och expertbetonad utredning, hade jag ställt mig mycket tveksam till denna omläggning trots att jag anser att högertrafikens vinster är stora.

Ytterst blir det bilisterna som får betala kostnaderna. Något ekonomiskt tänkande och ansvar bör man visa. Jag vädjar till kommunikationsministern att han inte begränsar hastigheten alltför mycket. Han måste tänka på den tekniska utveckling som vi har. Eftersom reservationen, låt vara att den är mycket försiktigt skriven, överensstämmer med de råd jag skulle vilja ge kommunikationsministern ber jag, herr talman, att få yrka bifall till densamma. När vi nu skall gå över till högertrafik hoppas jag att vi gör det så normalt och lugnt som möjligt. Visst kan det uppstå vissa svårigheter i trafiken, men jag tror inte att de blir större efter omläggningen än de är nu. Med statistik kan naturligtvis vad som helst bevisas. Ingen vet om det är de många olika fartbegränsningarna eller något annat som orsakar uppeller nedgången i olycksstatistiken. För min del tror jag inte att omläggningen till högertrafiken nödvändigtvis kommer att medföra fler olyckor. Jag hoppas att Kungl. Maj:t skall utnyttja fullmakten med ansvar och omdöme.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Lundberg om det principiellt tvivelaktiga i att Kungl. Maj:t ges fullmakter för att på egen hand bestämma i viktiga frågor. Beträffande denna speciella fråga kan jag dock inte förstå hur vi skall kunna undgå att ge Kungl. Maj:t en sådan fullmakt, om frågan skall kunna lösas på ett vettigt sätt.

Beträffande detaljerna rörande denna fråga blev det helt naturligt även i utskottsbehandlingen något av ett tyc kande. Man tycker att en hastighetsbegränsning till 40 kilometer är bättre än en begränsning till 30 kilometer o. s. v. Jag frågar mig mot denna bakgrund varför vi skall begränsa oss just till denna speciella punkt. Det finns så oändligt mycket annat av avgörande betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt vid övergångstillfället som man bör ta hänsyn till. Därför kunde reservanterna ha kunnat kosta på sig att tycka något speciellt även beträffande de andra detaljerna. Utskottsmajoriteten har med skärpa framhållit vikten av att allt görs för att trygga trafiksäkerheten. Det har även reservanterna gjort. Vi skiljer oss alltså inte på något sätt i detta avseende. Det förefaller mig som om herr Bengtson i Solna tar till överord när han menar, att reservanternas förslag att begränsa hastigheten till 40 kilometer i timmen i tättbebyggt område skulle vara ett speciellt tecken på ansvar. Jag tror att utskottsmajoriteten givit uttryck för lika stort ansvar i sitt uttalande på denna punkt. Det heter i detta: »Då frågan emellertid är av delvis teknisk beskaffenhet och Kungl. Maj:ts prövning inte bör föregripas finner sig utskottet inte böra tillkännage någon bestämd åsikt därom» — d. v. s. om vilket kilometertal hastigheten skall begränsas till. Jag tror att departementet i detta fall kommer att bli nödsakat att ta all möjlig hänsyn till vad som uttalas från experthåll och polishåll samt till vad som anförs av remissinstanserna i detta ärende.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

Herr talman! Till herr Grebäck vill jag säga att när jag nämnde den principiella inställningen till fullmakten menade jag inte att det skulle vara farligast att lämna fullmakten till Kungl. Maj:t. Vi har dock beviljat sådana fullmakter på många andra områden, där de i vissa situationer kan bli farliga. Med anledning av herr Grebäcks tal om »tyckande» vid bestämmande av hastigheten till 30 eller 40 kilometer i timmen vill jag framhålla, att alla som kört bil några år — herr Grebäck känner till det lika bra som dessa — av erfarenhet vet, att när vi haft hastighetsbegränsning till 80 eller 90 kilometer i timmen har det uppstått långa bilköer på vägarna. Olyckstillfällena i sådana situationer uppkommer i samband med omkörningarna. När hastigheten är begränsad till 80 kilometer blir som bekant genomsnittsfarten 60— 70 kilometer. Vi är nog alla besjälade av viljan att söka trygga trafiksäkerheten på våra vägar och att förhindra olyckor. Men om vi nu med berått mod, om jag får kalla det så, har bestämt i riksdagen att vi skall övergå till högertrafik får vi också försöka få till stånd en naturlig övergång och försöka lära människorna att ta hänsyn till vad denna övergång kräver. Jag är också förvissad om att vi från trafiksynpunkt kommer att vinna så mycket på denna högertrafik att det uppväger nackdelarna. Alla känner vi nog ansvar inför vad som kan inträffa, men vi får ändå ta hänsyn till dagens trafik med såväl lastbil som personbil, liksom också till fotgängarna och trafikanterna i övrigt.

Herr talman! Jag förutsätter, att sedan Kungl. Maj:t har fått sin fullmakt av riksdagen skall frågan prövas i departementen och all möjlig hänsyn tas till de olika faktorer som är avgörande då det gäller att uppnå en så stor trafiksäkerhet som möjligt. Efter denna avvägning kan man bestämma sig för den lämpligaste hastighetsbegränsningen. Jag vill inte uttala mig om huruvida 30 eller 40 km tim. är det lämpligaste. Detta säger jag efter många års erfarenhet av stockholmstrafik. Jag tror att det skulle bli oerhörda trafiksvårigheter och trafikstockningar om man sätter hastighetsbegränsningen så lågt som 30 km/tim. Men det tillkommer så mycket annat som skall bedömas och avvägas i detta sammanhang, att jag inte finner det särskilt värdefullt att just jag personligen har en åsikt just på denna punkt, eftersom jag inte gjort någon bedömning på de andra punkterna.

Herr talman!

Det är endast detta som vi riksdagsmän i dag har att göra och då finns det väl anledning att vädja till departementet att beakta även de faktorer som reservanterna och jag anfört i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Nyberg säger att jag talar mig varm för bilisterna mer än för fotgängarna. Men jag sade, herr Nyberg, att jag är övertygad om att bilisterna kommer att visa alldeles särskild hänsyn vid detta tillfälle, och det är ganska naturligt att den hänsynen i första hand visas mot fotgängarna. Om detta är att ömma mindre för fotgängarna, får den tolkningen stå för herr Nybergs räkning. Sedan säger herr Nyberg att det är formellt oriktigt av reservanterna att göra ett uttalande, att ha en uppfattning i denna fråga. Det är väl en kritik som träffar medkammarens majoritet i rätt hög grad. Jag har just konstaterat att i första kammaren har reservanterna stötts av 67 röster, medan utskottet biträtts av 59. De saktmodiga senatorerna har alltså här intagit en ställning som herr Nyberg anser vara formellt oriktig. Herr Levin anklagar mig för att inte ha uttryckt mig fullt klart. Men det framgår väl ändå ganska tydligt av denna reservation att vi förordar att lägsta fartgräns skall vara 40 km/tim. Herr Grebäck säger att det är överord av mig att påstå att majoriteten inte har tagit samma ansvar som reservanterna. Men det är väl i alla fall så, herr Grebäck, att utskottsmajoriteten i detta fall lägger över hela ansvaret på departementet och statsrådet.
Herr talman! Till herr Levin skulle jag vilja säga att jag var ganska ensam när det gällde att ta en omröstning om trafiken en gång i tiden. Men jag vill bara fråga i dag: Tror herrarna och damerna att denna omröstning har varit av särskilt värde för ställningstagandena i fråga om trafiken? Herr Levin sade att jag inte vill ha någon fartgräns alls. Det är alldeles fel, ty vi har ju redan nu fartgränser i tättbebyggt samhälle. Vad jag opponerar mig mot är att man ändrar fartgränserna en gång i månaden — jag tror det är farligt att göra på det sättet. Det talas också om värdet av ett människoliv. Jag vågar säga att jag har minst lika stor respekt för ett människoliv som herr Levin.

Men jag har den uppfattningen att om man går fram på ett rimligt och naturligt sätt vid trafikomläggningen, skall olycksfrekvensen bli mindre än om man vidtar åtgärder som skapar kaos i vissa situationer. Eftersom det i dag endast är fråga om en rekommendation till kommunikationsministern vill jag framhålla att jag tidigare förutsatt att han med allt det omdöme han har kommer att vidta åtgärder som kan vara rimliga vid trafikomläggningen.

Herr talman! Jag är litet förvånad över denna debatt, ty trots allt står det ju ganska klart angivet i reservationen att reservanterna finner hastigheten 30 km tim.» Det tycker jag är en klar deklaration från reservanterna om deras ståndpunkt. Däremot har utskottsmajoriteten varit försiktig i sin skrivning. Det står: »Enligt utskottets mening bör valet av fartgränser i främsta rummet bedömas med hänsyn till trafiksäkerhetens krav.» Utskottet framhåller också att frågan bör överlämnas till Kungl. Maj:ts bedömning. Under diskussionen i utskottet stod det, tycker jag, också klart att vi i skrivningen skulle ta hänsyn till alla redovisade skäl. Jag bor själv i en storstad, och jag måste säga: Här gäller det en övergångstid på tre dagar. Alla vet att det är många som är rädda för övergången till högertrafiken, inte minst fotgängare. Kunde det inte vara skäl i att beakta att vi kommer i en situation som vi inte tidigare befunnit oss i? Vi är alla vanemänniskor. Man behöver bara resa över till Köpenhamn för att finna hur svårt det är att anpassa sig till ett annat trafiksystem. Jag för min del säger bestämt ifrån att hänsyn måste tas både till fotgängarna och till de trafikanter som kör mo torfordon. Någon annan bedömning vill vi inte ha, utan Kungl. Maj:t bör ta alla dessa hänsyn och bedöma frågan på detta sätt. Det gäller en fråga där hela folket snabbt skall ställa om sig och därför bör en noggrann avvägning göras. Jag anser alltså att vi bör överlämna åt Kungl. Maj:t att bedöma den fartgräns som anses lämplig. Vi har ju tidigare lämnat fullmakter. Liksom herr Levin är jag övertygad om att de hastighetsbegränsningar vi hittills haft varit av stort värde och de har. också betydelse för uppläggningen av övergången till högertrafik. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Under överläggningen har vi diskuterat frågan om den fullmakt som riksdagen skall överlämna till Kungl. Maj:t liksom även vissa av de förslag högertrafikkommissionen lagt fram. Jag vill med anledning av den diskussionen erinra om att högertrafikkommissionen vid avlämnandet av sina förslag har att utgå ifrån riksdagsbeslutet av år 1963. Detta utgör underlaget för de förslag som högertrafikkommissionen skall framställa och de beslut den har att fatta. Detta har också gällt de förslag som kommissionen avlämnat beträffande åtgärder i samband med övergången nästa år.

Detta uttalande underströks ytterligare av tredje lagutskottet och bör vara gällande för högertrafikkommissionens handlande i dessa frågor. Högertrafikkommissionen har i sin skrivelse till Kungl. Maj:t utförligt motiverat de förslag som lämnats och jag skall inte referera denna skrivelse. Jag vill dock på ett par punkter erinra om de motiveringar som högertrafikkommissionen har anfört. Självfallet gäller de allmänna skälen för fartbegränsningar, nämligen att en låg fart minskar riskerna för olyckor samt att den — om en olycka inträffar — är ägnad att hegränsa verkningarna. Vidare vill jag erinra om att omläggningen inte enbart innebär att fordonen skall börja köra på högra sidan utan också medför väsentliga förändringar av trafiksystemet i våra tätorter. Nästan alla större trafikplatser kommer att byggas om, nya system kommer att gälla för enkelriktningar och nya trafikregleringar kommer att tillämpas. Förändringarna i trafiksystemet kommer att bli så genomgripande att det kanske blir mycket svårt att omedelbart efter omläggningen välja rätt körfil och hitta rätt i övrigt. Bilisterna kommer därför säkert att behöva mera tid för att bemästra de svårigheter som uppkommer dels vid själva omläggningen av trafiken, dels vid övriga omläggningar i trafiksystemet. Men omläggningen berör inte enbart bilisterna, som herr Svenning nyss påpekade. Den gäller för alla och de största svårigheterna uppstår kanske för gångtrafikanterna, vilka också kommer att möta helt nyatrafiksituationer. Bland fotgängarna finns många gamla och vi vet att de gamla känner stark oro inför omläggningen. Det är ett önskemål att denna oro dämpas, vilket kan ske genom att dessa fotgängare blir medvetna om att de just under de första dagarna efter trafikomläggningen får möjlighet att vänja sig vid de nya trafiksituationerna. Trafiken bör alltså då gå i ett lugnare tempo än vanligt. Omsorgen om gångtrafikanterna har varit ett mycket väsentligt motiv för kommissionens förslag. Vidare vill jag erinra om att en allmän regel vid en omläggning till ett nytt system är att man tar det försiktigt i början. Detta gäller också trafikområdet. Vid den genomgripande omläggning som det här är fråga om har man väl all: anledning att ta det lugnt de första dagarna. Till slut, herr talman, vill jag meddela att kommissionen har kommit fram till sina ställningstaganden efter en mycket ingående prövning av dessa frågor. Kommissionen har varit enig i sina förslag, och bakom sig har kommissionen en vetenskaplig arbetsgrupp som likaledes enhälligt tillstyrkt förslagen. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Allard har vältaligt talat för högertrafikkommissionens synpunkter. Han säger att det kommer att bli svårt för bilisterna med de nya gatubilderna. Dessa synpunkter har även jag framfört. Men jag tror inte, herr Allard, att detta är ett argument för en så onaturligt låg hastighetsgräns som 30 km. Jag tror att bilisterna i detta läge kommer att ta all tänkbar hänsyn till fotgängare. Det är: dock inget tvång på att köra med högre hastighet. Många känner oro, säger herr Allard, och det är säkert riktigt. Det är väl många också här i kammaren som känner en viss oro inför denna övergång. Men jag litar faktiskt på att högertrafikkommissionen gör allt den kan för att dämpa oron och för att bringa ökad kunskap och upplysning om förhållandena vid övergången. Det är ofrånkomligt att remissinstanserna beträffande den lägsta fartgränsen har varit mycket samstämmiga. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och motororganisationerna talar alla i samma riktning. Det är bara tre länsstyrelser och en annan remissinstans av de 30 som inte gör det.
Herr talman! Jag vill endast ge en kort replik till herr Bengtson i Solna. Herr Bengtson tror att bilisterna kommer att ta all tänkbar hänsyn till den speciella situation som kommer att råda vid omläggningen och att de som nu känner oro inte behöver göra det. Jag hoppas att herr Bengtson har rätt, och jag tror att samtliga i högertrafikkommissionen hyser den förhoppningen att bilisterna tar denna hänsyn. Kommissionen kommer också att inrikta sitt arbete på att få bilisterna att ta denna hänsyn. Men om herr Bengtsons tro vore ett faktum skulle man inte behöva göra några begränsningar alls i fråga om farterna, utan då skulle man kunna lita helt till bilisterna. Så stark är emellertid inte herr Bengtsons tro — han vill dock ha vissa begränsningar.

Herr talman! Jag kunde ha inskränkt mig till att instämma i det anförande som herr Bengtson i Solna höll. Det var emellertid på en punkt som jag inte kunde instämma med honom, nämligen när han uttryckte sina betänkligheter mot att överlämna ansvaret till Kungl. Maj:t. Jag tvekar inte alls att vara med om att lämna sådan fullmakt, ty jag är säker på att Kungl. Maj:t kommer att pröva frågan på ett riktigt sätt.

Om hastigheten skulle begränsas ända ned till 30 kilometer tror jag att vi får lagöverträdare i alltför stor utsträckning. Jag säger »i alltför stor utsträckning», eftersom det är känt att ett betydande antal förare överskrider tillåten hastighet även om den satts så pass hög som till 50 kilometer. Det är under sådana förhållanden inte säkert att den trafikpolitiska aspekten blir sämre tillgodosedd även om man redan från början tillåter en något högre hastighet än den som kommissionen föreslagit. Här är det emellertid en fråga om tro, ty ingen kan med bestämdhet säga vad som är riktigt. För min del tror jag att man i departementet vid prövningen av denna fråga i varje fall inte kommer att stanna vid en så låg tillåten fart som 30 kilometer. Jag är inte heller övertygad om att en sådan hastighetsbegränsning skulle innebära någon ökad trafiksäkerhet för t.ex. de gamla, vilka man med all rätt talar så mycket om i detta sammanhang. Jag skall nöja mig med detta korta anförande. Min avsikt har närmast varit att ge uttryck för den sympati jag hyser för dem som menar att 30 kilometer ändå är för låg hastighet. Till sist herr talman ber jag att få yrka bifall till reservation I av herr Erik Jansson m.fl.

Herr talman! Jag skulle först vilja beröra den blanka reservation, som jag tillsammans med två andra utskottsledamöter har fogat till detta utlåtande. Anledningen till denna blanka reservation är att trots att högerns stora motion angående naturvården och viltvården blivit i stort sett välvilligt behandlad av utskottet, hade vi önskat en ännu mer positiv skrivning. Vi får nu hoppas att Kungl. Maj:t i alla fall kommer att ta vederbörlig hänsyn till de synpunkter vi anfört och att de utredningar vi föreslagit kommer att tillsättas. I anslutning till utskottets skrivning om »vissa finansieringsfrågor» vill jag erinra om att högerpartiet tidigt under denna riksdag väckte en motion, vari det föreslogs en omedelbar förändring av bestämmelserna för markfonden. På grund av vissa beslut som riksdagen sedan dess fattat har den motionen inte längre samma aktualitet. Vi har därför anslutit oss till ett yrkande om en utredning angående markfondens framtida disposition. Vi är medvetna om att utskottets skrivning i dessa frågor är positiv. Utskottet har exempelvis slagit fast, att domänverket som förvaltar fonden bör eftersträva att tillgodose det allmänna naturvårdsintresset. Så långt kan vi vara överens med utskottet. Utskottet gör emellertid strax en inskränkning, när det säger att de områden som skall förvärvas också skall kräva skoglig förvaltning. Därmed har utskottet i stort sett skrivit bort möjligheterna att ta i anspråk medel från markfonden för att förvärva naturvårdsoch fritidsområden. Jag vill gärna understryka att domänverket i detta avseende gjort betydande insatser under den senaste tiden. Domänverket har ställt stora områden till förfogande och har också ur sin driftbudget anslagit medel till administrationen. Det är emellertid vid ett studium av domänverkets beräkningar för nästa år som bekymren inställer sig. Den positiva inställningen finns uppenbarligen kvar i de djupa leden, medan man från verkets sida med hänsyn till det hårdnande ekonomiska klimatet börjat pruta på anslagen för detta ändamål. Om detta är symptomatiskt kommer naturligtvis frågan i ett helt annat läge. De krav som kan förväntas i framtiden kommer inte att bli mindre. Utvecklingen går mycket snabbt. Bland annat den höjda levnads standarden och urbaniseringen kommer att medföra att allt fler människor för sin rekreation söker sig ut till landsbygden, där det i så stor utsträckning som möjligt behöver finnas orörda områden. Det ankommer uppenbarligen på stat och kommun att ställa dessa resurser till förfogande. Domänverket förvaltar ju statens skogar och staten är ägare till en stor del av de skogsmarker som finns i detta land. Det förefaller mig därför som om domänverket är det organ som bäst kan åstadkomma den service som vi vet kommer att krävas av samhället i framtiden. Den trend som kommer till synes i domänverkets beräkningar för nästa år — som visserligen bara avser administrationen — är oroväckande. Jag tycker därför att man åtminstone bör gå så långt att man omprövar beslutet om hur markfonden skall disponeras i framtiden. Det är angeläget att en sådan utredning snarast kommer till stånd. Jag vill dessutom understryka att de bestämmelser som finns för markfonden daterar sig till år 1911 och 1912.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

Herr talman! Det är många motioner och frågor som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande. För min del vill jag begagna tillfället att säga några ord beträffande reservation nr 1. Den starka koncentrationen av be folkningen till städer och tätorter liksom människornas ökade fritid kräver allt större men även bättre fritidsområden. Man kan säga att tillräckliga områden av dessa slag i dag knappast föreligger. Det är därför nödvändigt att försöka åstadkomma en aktivare naturvårdspolitik. Det är också samhällets uppgift att försöka hjälpa till med anskaffandet av mark i sådana fall. Härvidlag får stat och kommun hjälpas åt, men givetvis kostar detta rätt mycket pengar. Domänverket är som vi vet ett statsägt företag, och det bör här kunna hjälpa till ganska avsevärt. Det ligger så att säga i sakens natur. År 1963 gjorde riksdagen ett uttalande, i vilket det hette att domänverket i samband med sin allmänna inköpsverksamhet bör eftersträva att så långt möjligt också tillgodose det allmänna naturvårdsintresset. Den motion som vi från centerpartiet aktualiserat vill just släppa in markfonden i bilden. Enligt nu gällande bestämmelser skall dessa fondmedel användas till inköp av mark för skogsoch jordbruksproduktion. Om man ser på nettoresultatet av det statsägda skogsbruket, kan man säga att detta rent generellt lämnar ett sämre utbyte än det enskilda. Då kan man också utgå ifrån att det inte är någon större idé att öka statens skogsinnehav. Det finns väl ingenting som då är mera naturligt än att man använder fondens pengar för inköp av mark till fritidsändamål. Det kan diskuteras huruvida nuvarande regler möjliggör detta eller inte. Jag tror dock att det såsom vi ser saken är nödvändigt att man här får fram andra dispositionsregler, så att markfonden därefter skall ha möjlighet att komma till rätta med dessa frågor. Det är på detta sätt vi från centerpartiet har resonerat i vår motion nr II: 402. I denna har vi yrkat, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam prövning och förslag beträffande sådan ändring av reglerna för dis positionen av domänverkets markfond, att fondens medel må kunna tas i anspråk för inköp av särskilda naturoch fritidsområden samt för ordnande av friluftsanläggningar. Denna motion är också uppföljd av en reservation till detta utskottsutlåtande, och den har också fått anslutning från flera medlemmar i utskottet. Jag vill för den skull, herr talman, yrka bifall till reservation 1 under p. 10 men i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Också jag ber att få ägna mig åt den reservation som herr Jonasson och herr Eliasson i Moholm berörde. Under den tid som jag har tillhört riksdagen och jordbruksutskottet har jag funnit att domänverkets markfond tycks vara alldeles särskilt åtråvärd för motionärer att användas för andra ändamål än den egentligen är avsedd för. Praktiskt taget varje år har det förelegat motioner i detta syfte. Man brukar emellertid hävda, vilket är riktigt, att pengarna i fonden består av medel som erhålles vid försäljning av mark och att dessa medel också bör användas för inköp av mark. Nu säger man att medlen i markfonden till stor del erhållits genom att domänverket sålt mark till städer och tätorter, och man reagerar mot att domänverket också försöker skaffa sig mark på andra håll än i Norrland, nämligen i södra Sverige. Det kan självfallet råda olika uppfattningar i principfrågor om vad som är rätt och riktigt. Under vårriksdagen hade jag tillfälle att från denna talarstol framhålla att olika företagsformer på skogens område borde få tävla med varandra, och jag pläderade även för att det enskilda skogsbruket skulle få pröva kollektiva former och tävla med bolagen och domänverket. Jag har samma uppfattning i dag. Jag kan därför inte finna annat än att det är riktigt att även domänverket skall få köpa mark i viss utsträckning också på andra platser än i Norrland. Det göres ofta gällande att domänverket inte ger samma avkastning som de privata skogsbruken och bolagsskogsbruken. Vi vet emellertid alla att domänverket inte har så produktiva marker som övriga skogsägare i regel har. Därför är det enligt min uppfattning rimligt att domänveket får bedriva konkurrens på lika villkor. Alla erkänner dock att domänverket bedriver en föredömlig skogspolitik och tillämpar modern skogsvård. Herr Eliasson i Moholm nämnde att grundbestämmelserna för domänverkets markfond är ganska gamla. Jag ger honom rätt häri. De grundar sig på riksdagsbeslut 1911 och 1912, och mycket har naturligtvis hänt under de 50 år som gått sedan dess. 1963 antog emellertid riksdagen ett tillägg till dessa regler, vilket bör ses som en anpassning till de förhållanden som 1950 och 1960-talets alltmer påträngande fritidsbehov accentuerat. Genom detta tillägg har enligt min mening domänverket befullmäktigats att i den mån verket så finner lämpligt och möjligt genom användande av fondmedel beakta även naturvårdsintresset vid sin markanskaffningsverksamhet. I föreliggande utskottsutlåtande har den saken understrukits, och detta utgör ett klart avståndstagande från det motionsledes framförda yrkande, som skulle medföra en inskränkning i domänverkets bestämmanderätt beträffande dispositionen av markfondsmedel. 1963 års riksdagsbeslut, som innebär ett vidgande av markfondens användningsområde om domänverket så finner lämpligt, betyder en ytterligare påfrestning på markfondens resurser. Varje försök att minska dessa bör därför konsekvent avvisas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Naturligtvis är markfonden åtråvärd, herr Trana, om man anser att den kan utnyttjas bättre än hittills. Vad reservationen syftar till är ingenting annat än en utredning huruvida detta inte skulle vara möjligt. Visst skall de olika skogsägarna tävla på lika villkor. Men äger man 25 procent av skogen i detta land och sålunda är den störste skogsägaren, kan man i varje fall inte påstå att man kämpar på sämre villkor än de övriga. Inte heller jag tror att domänverkets areal kommer att minska. Jag ber emellertid herr Trana observera t.ex. domänverkets försäljning av mark för terminalen i Haga. Tag reda på hur mycket mark man avstod och hur mycket man kunde köpa just för de pengar som man fick in där! Det är inte alls här fråga om någon attack mot domänverkets stora skogsarealer. Jag tror att domänverket mycket väl kan behålla dem och även utöka dem. Det gäller bara att åstadkomma en anpassning till det samhälle där vi nu lever.
Herr talman! Såsom jag framhöll i mitt första anförande har herr Eliasson i Moholm och jag på denna punkt principiellt olika uppfattningar, vilket vi torde få lov att acceptera. Jag vill nu bara med anledning av herr Eliassons yttrande att domänverkets arealer inte kommer att minska påpeka, att det i den föreliggande motionen — ursprungligen en centermotion, bakom vars kläm nu står samtliga reservanter under reservation nr 1 — uppges att markfonden omfattade 30 miljoner kronor. I dag lär beloppet vara avsevärt lägre. Jag har inte kollationerat summan, men jag har erhållit upp gifter om att den skulle vara nere i 25 miljoner eller kanske t.o.m. 20 miljoner kronor — låt mig för att inte ta till för mycket säga 25 miljoner kronor.
Herr talman! Om markfonden håller på att minska så snabbt, är det angeläget att utredningen kommer i gång omedelbart.

Herr talman! Mitt anförande kommer att beröra andra frågor än markfonden. Jag vill först och främst, liksom många med mig, beklaga att motioner som var aktuella i januari — alltså för snart ett år sedan — nu verkar något nattståndna och att utskottet alltså funnit sig böra avstyrka dem. Det gäller motioner med rekommendationer i organisationsfrågor och om naturvårdens allmänna inriktning. Det hänvisas i utlåtandet till att en del av dessa frågor skall tas upp av länsförvaltningsutredningen enligt dess direktiv samt till att statskontorets arbetsgrupp nu framlagt sin utredning beträffande dessa spörsmål. Denna arbetsgrupp hade knappt börjat sitt arbete när motionerna skrevs. Om riksdagen hade fått tillfälle att ge sin mening till känna i tid, hade detta kunnat påverka utformningen av statskontorets organisationsförslag. Jag tillhör dem som väckt de likalydande motionerna 1I:604 och II: 765, vari vissa frågor om markexploatering och naturvård tas upp. Man kan tycka att det är naturligt att utskottet avstyrker dessa motioner med hänsyn till den riksdagsbehandling som propositionen om naturvårdslagen erhöll. Riksdagen hemställde därvid i skrivelse till Kungl. Maj:t att Kungl. Maj:t skulle följa tilllämpningen av ersättningsreglerna och begärde dessutom förslag angående tvångssamfälligheter i fråga om täktverksamhet. Det första uppdraget — att följa ersättningsfrågorna — har lämnats till statens naturvårdsnämnd, och det är måhända för tidigt för nämnden att nu yttra sig i denna fråga. Den andra punkten avsåg ett utredningsuppdrag men någon utredning har ännu inte blivit tillsatt av Kungl. Maj:t. Även om man alltså kan acceptera att motionerna nu har avstyrkts, torde de dock få betraktas som en allvarlig påminnelse för Kungl. Maj:t att aktualisera den begärda utredningen. Jag anser att det är viktigt att detta sker snart nog, eftersom utredningen säkert är ganska besvärlig att genomföra. Den är dock inte lika besvärlig som den närbesläktade lagstiftningen om gemensamhetsanläggningar, en fråga som vi kommer att behandla nästa vecka och som vållat huvudbry på skilda håll inom kanslihuset, Självfallet uppträder dock likartade problem även i samband med den här aktuella utredningen. Slutligen skulle jag vilja anföra några ord beträffande det avsnitt i propositionen som avser den kommunala organisationen på detta område. I 1963 års proposition om naturvårdslagen fastslogs att även kommunerna härvidlag har ett ansvar, framför allt kanske ett ekonomiskt ansvar. Departementschefen ansåg att kommunerna borde intressera sig för markanskaffning, för strandskydd och för landskapsvård, men föreslog inte något särskilt sätt att organisera en sådan verksamhet. Nu finns det inom kommunerna vissa organ, som byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, socialnämnd etc., där särskild lagstiftning reglerar huvuddelen av deras arbete. Någon motsvarande författning finns inte på naturvårdens område, utan man har bara överlämnat ett ansvar för naturvårdsfrågor till kommunerna. Det blir alltså ett s.k. fakultativt kommunalt organ som skall handha detta. Det är mycket svårt att på detta område bestämma att det måste finnas en särskild nämnd. Kommunerna bör kun na inrätta en sådan allt efter behov eller också ge uppdraget åt ett redan befintligt organ. Nu är resultatet mycket ojämnt ute i kommunerna. I många kommuner finns det en mycket god naturvård, men vissa har tyvärr sackat efter. Jag tror att det i huvudsak är en fråga om upplysning och jag vet att kommunförbunden är intresserade av att medverka härtill, vilket bl.a. framgår av deras tidskrifter där det skrivits en hel del artiklar härom. Man måste också försöka överbrygga den motsatsställning som kan föreligga mellan tätortskommuner och glesbygdskommuner i dessa avseenden. De uttalanden från kommunförbunden, som finns intagna i utlåtandet verkar litet kärva och jag har undrat över orsaken. Läser man litet noggrannare finner man att anledningen väl egentligen är att viltoch jaktvård blandats in i naturvården. Detta är en sak som vissa kommuner naturligtvis tagit på sig genom att t.ex. utbetala skottpengar, men själva jaktvården är nog kommunerna i allmänhet rädda för att åta sig. Hade man inte tagit med jaktvården hade det säkert blivie mindre kärva utlåtanden från kommunförbunden. Jag har försökt att dela upp kommunernas naturvårdsuppgifter i olika fack. Det är först en planeringsfråga som åligger byggnadsnämnd, generalplanekommitté och motsvarande. Sedan gäller det vård och förvaltning av områden som ägs av kommunen; detta kan uppdras åt parknämnd, friluftsnämnd, idrottsstyrelse eller motsvarande organ som finns i kommunen eller åt en kombination av dessa. Vidare är det fråga om övervakning och kontroll som bör uppdras åt byggnadskontor när det gäller VA-frågor, hälsovårdsnämnd, tekniskt verk eller annat verk som har med dessa saker att göra. Förvärv av mark bör givetvis kommunens styrelse ha hand om eller särskilt fastighetskontor eller fastighetsnämnd om det finns sådana organ. Initiativfrågorna bör byggnadsnämnd eller annan nämnd som är kommunens naturvårdsorgan ha hand om. Den stora diskussionen inom kommunerna gäller om det skall vara ett planerande eller ett förvaltande organ, som skall ha hand om naturvården. Jag menar att det bör vara ett förvaltande organ, ett organ som varje år i samband med budgetarbetet försöker skaffa anslag för sin verksamhet. Byggnadsnämnden är ett planerande organ och är inte van att begära anslag till annat än vad som behövs för den rent administrativa verksamheten, under det att friluftsnämnder, idrottsstyrelser, parknämnder och motsvarande begär att få pengar till sina anläggningar av olika slag och deras skötsel och drift. På så sätt kan man uträtta någonting, och på det här området fordras det faktiskt pengar. Det är naturligtvis mycket viktigt att det finns ett organ som är kommunens samvete i dessa frågor, ty hur det än är är kommunerna exploatörer av naturvärden — det måste det vara — men samtidigt skall de ansvara för naturens vård.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

Herr talman! Till föreliggande utskottsutlåtande har några kammarledamöter och jag fogat en med 3) betecknad blank reservation. Detta betyder emellertid inte att vi haft någon från utskottet avvikande mening i de olika punkterna.

Det är viktigt att hålla isär de uppgifter som skall finansieras med medel från dessa två fonder. Markfondens bestämmelser är gamla, det är sant, men köp och försäljning av mark har väl i alla tider skett på ungefär samma sätt. Vi har som sagt ansett det angeläget att slå fast att utskottets skrivning inte innebär någon utvidgning av domänverkets befogenheter när det gäller markfonden.

Det är dock viktigt att kamrarna är eniga i denna uppfattning. Det är den saken jag vill ha fastslagen. Jag kanske också för klarhetens skull skall nämna, att delfonden i dag inte är utnyttjad till fullo. Det finns reserverade medel på 7—38 miljoner kronor. I markfonden finns för närvarande ungefär 25 miljoner kronor. Ser man på fondernas uppgifter, måste man väl säga att delfonden ingalunda är missgynnad i fråga om medel.

Men detta skall ske med pengar från delfonden. Om det är så som herr Eliasson i Moholm sade, att domänverket har 25 procent av Sveriges skogsmark, tror jag också att det räcker för oss, som från tätorterna vill komma ut i skog och mark utan direkta köp av mark för fritidsändamål. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få säga något om en av de motioner som har åkt med i den masslakt som jordbruksutskottet har åstadkommit i sitt utlåtande nr 24. Det gäller motionen nr 760 i denna kammare. En likalydande motion i första kammaren med nr 332 har väckts av herr Hjorth. Dessa motioner behandlar egentligen inte en naturvårdsfråga. Motionärerna har velat fästa uppmärksamheten på att ju fler och ju mer omfattande ingrepp och förändringar som av olika anledningar görs i den svenska naturen, desto mer riskerar det material att förskingras, som ger naturforskningen möjlighet att insamla och sammanställa fakta. Sådant material kan finnas praktiskt taget överallt, och i synnerhet finns det i områden som inte rimligen kan skyddas som reservat eller på annat sätt. Därför bör, säger vi i motionen, oersättliga naturdokument i större eller mindre grad antecknas och redovisas innan de förstörs. Vi motionärer hemställer fördenskull om en utredning genom statens naturvårdsnämnd eller annat lämpligt organ, som skulle söka lösa detta problem, eftersom exploateringsåtgärder bara i undantagsfall föregås av dokumentära naturundersökningar. Vi har ju fått det betydligt bättre ordnat på De hinder som i detta fall behöver undanröjas är av olika slag. Det är både rättsliga, ekonomiska och organisatoriska hinder som än så länge reses. Behovet av dylika undersöknngar har inte förnekats av något remissorgan som tillfrågats av utskottet. Tvärtom finns det starka instämmanden i motionens syfte. Men, säger statens naturvårdsnämnd, frågorna behandlas av 1964 års naturresursutredning. Detta uttalande har utskottet åberopat och föreslår därför att motionen i denna del inte skall föranleda någon särskild åtgärd. Som motionär är jag naturligtvis till freds med att frågan är under behandling — om den nu är det. Av direktiven till naturresursutredningen kan man inte utan vidare utläsa att frågan om dokumentationen skall utredas. Men jag litar på utskottets ord och väntar därför med mycket spänt intresse på det betänkande som naturresursutredningen sagt sig ämna avgiva före detta års slut. I denna motion fanns ett andra önskemål, en följd av det första, nämligen att Kungl. Maj:t skulle vidga direktiven för den pågående utredningen inom statskontoret angående naturvårdens organisation till att omfatta också sådana personaloch organisationsfrågor som följer av ett positivt ställningstagande till dokumentära naturundersökningar. Det är här samma situation som herr Tobé talade om. Vi väckte motionen i januari, och när den utskottsbehandlades i november hade statskontoret redan fullgjort sitt uppdrag. Då är det självklart att utskottet måste föreslå att riksdagen inte vidtar någon åtgärd.

Härvidlag finns alltså ingen som helst samordning. Herr talman! Det tycks helt enkelt vara så, att tidsfaktorn har fått tillfälle att driva sitt litet ödesdigra spel också med denna motion. Jag kan bara hoppas att en angelägen sak — som jag anser denna fråga om dokumentära naturundersökningar vara — inte skall tap pas bort i hanteringen. Med hänvisning härtill har jag i detta sammanhang tyvärr bara att yrka bifall till vad utskottet hemställer under punkterna 4 och 8.

Herr talman! Liksom ett flertal andra talare skall jag endast beröra det avsnitt av utskottsutlåtandet som rör domänverkets markfond. Fonden består som bekant av medel som inflyter genom domänverkets försäljning av mark. Enligt regler som — det har framhållits redan tidigare — är mer än femtio år gamla skall dessa medel användas för inköp av skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark ävensom till inlösen av ströängar. Sådana regler kan naturligtvis bli väl ålderdomliga och i behov av modernisering. Det har också riksdagen tidigare uppmärksammat. Såsom förut nämnts antog 1963 års riksdag ett uttalande att domänverket i samband med sin allmänna inköpsverksamhet bör eftersträva att så långt som möjligt tillgodose det allmänna naturvårdsintresset. Framhållas bör dock i detta sammanhang att domänverket långt innan riksdagen fattade detta beslut tog hänsyn till de ändrade samhällsförhållandena. Inte minst inom den landsända där jag själv bor — i västra Sverige — har vi på ett tidigt stadium kunnat konstatera hur domänverket på västgötabergen ordnat det mycket förträffligt för fritidsfolket. Det finns enligt mitt sätt att se rätt starka skäl till tveksamhet inför att nu ändra bestämmelserna rörandemarkfondens användning. Jag tycker det finns all anledning att avvakta utvecklingen — den har hittills inte på något sätt givit vid handen att bestämmelserna skulle behöva ändras. Jag understryker att domänverket har visat förståelse för de ändrade samhällsförhållandena. Vi riksdagsledamöter får ju både nu och då en karta oss tillsänd, av vilken framgår att domänverket gör värdefulla insatser på det område vi nu diskuterar. Herr talman! Jag har med detta velat deklarera att jag för närvarande inte anser att det finns några som helst skäl att begära en ändring av reglerna för disposition av domänverkets markfond, och jag tillhör därför dem som ställt sig bakom utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag vill med anledning av motion 403 i denna kammare, vilken behandlats i jordbruksutskottets utlåtande nr 24, framföra några synpunkter. Motionärernas yrkande går ut på införandet av en kommunens naturoch viltvårdsnämnd, Motionärerna anser att en sådan nämnd skulle öka naturvårdsintresset i kommunerna och vidare, vilket jag anser vara lika viktigt, vara ett värdefullt kontaktorgan mellan kommunen och länets naturvårdsråd. Jag vet inte säkert, men jag tyckte att herr Tobé ville angripa motionärerna när han sade att det inte fanns någon anledning att kommunen sysslar med jaktvård. Men i den motion, som bl.a. jag skrivit under, nämns ingenting om jaktvård, utan i så fall endast viltvård. Under den senaste stränga vintern hade det varit mycket värdefullt om kommunerna på kommunalägd mark hade vidtagit mera aktiva åtgärder för viltvården. Vi vet vilka svårigheter rådjuren och över huvud taget allt vilt hade. De tre remissorganen, statens naturvårdsnämnd, Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet, är positivt inställda till ökad befattning med naturvårdsfrågor från kommunernas sida, men motsätter sig ändå idén med en kommunens naturvårdsnämnd. Statens naturvårdsnämnd understryker behovet av mera aktiv naturvårdspolitik från kommunernas sida men, säger man, »med hänsyn till att naturvården ännu befinner sig i ett uppbyggnadsskede och i avvaktan på de åtgärder fritidsutredningens förslag kan komma att föranleda, saknas emellertid enligt nämndens mening skäl att i dagens läge företa den av motionärerna önskade utredningen». Jag tycker att just när vi håller på att bygga upp denna organisation vore det på sin plats att försöka få kontakt med alla de organ som bör syssla med naturvård. Statens naturvårdsnämnd framhåller vidare vad statsrådet sade i propositionen när den nuvarande naturvårdsorganisationen kom till, nämligen att han fäste stor vikt vid kommunernas medverkan i naturvårdsarbetet. Han yttrade vidare att det var motiverat att kommunerna engagerade sig ekonomiskt för att skaffa sina invånare tillgång till naturområden för rekreation och = friluftsliv. Naturvårdsnämnden framhåller också att naturvårdslagen 2 8 säger att naturvården både är en statlig och en kommunal angelägenhet. Nämnden anför vidare att intresset för naturvårdsfrågor är högst olika i kommunerna. Medan man inom vissa kommuner utför ett aktivt och värdefullt arbete — omfattande t.ex. inventering av naturförhållandena och planering för framtida markanvändning med hänsyn bl.a. till naturvårdens behov — förekommer inom andra kommuner sådant arbete endast i mycket liten utsträckning. Naturvårdsnämnden « Önskar att intresset skulle bli mera ho mogent. Det framgår också av detta re missyttrande, att länsstyrelserna på vissa håll har tagit initiativ för att få till stånd ett fast organiserat samarbete på naturvårdsområdet mellan vederbörande länsstyrelse och länets kommuner. Detta har skett i fyra län. Åtgärderna syftar till att kommunerna dels skulle bilda ett särskilt organ som skulle handha naturvårdsärendena, dels utse en person som skulle vara kontaktman mellan kommunen och länsstyrelsen. Naturvårdsnämnden anser att ifrågavarande samarbete skulle vara mycket betydelsefullt och stimulera till ökad aktivitet på området. Det är just dessa synpunkter vi motionärer strukit under och sådana åtgärder vi vill ha till stånd, men ändå avstyrker både naturvårdsnämnden och utskottet vårt förslag. Utskottet anför, liksom Svenska kommunförbundet, att där behov föreligger av en särskild naturoch viltvårdsnämnd kan sådan nämnd bildas. Utskottet anför vidare att kommunerna bör ha frihet att vid behandling av naturvårdsfrågor i organisatoriskt hänseende anpassa sig till vad som är mest praktiskt för deras vidkommande. Någon anledning till att söka få en bättre samordning av dessa frågor anser inte utskottet vara påkallad. Detta tycker jag är beklagligt när det gäller en så stor fråga. Skall vi kunna bevara vår fauna och flora i framtiden och kunna bevara vår landskapsbild behöver alla goda krafter sättas in härför såväl från enskilda, kommuner och länsstyrelser som från staten. Herr talman! Med anledning av ärendets behandling och det eniga utskottet har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Med anledning av vad herr Johansson i Växjö nämnde om mitt förra inlägg vill jag bara förklara följande. Jag tror, att kommunförbundens något kärva tonfall berodde på att ni hade blandat in viltvård i motionen och även i själva klämmen, Att naturvården är en kommunal angelägenhet vet ju kommunförbunden, men de blir litet misstänksamma när man börjar tala om viltvård och jaktvård. Min uppfattning är den, det har jag tidigare deklarerat, att varje kommun skall, inte bör, ha ett naturvårdsorgan. Det kan tänkas att några kommuner, kanske t.o.m. ganska många till en början, dröjer med att inrätta ett sådant. I min egen kommun, Uppsala stad, har sedan fyra eller fem år parknämnden fått uppdraget att vara kommunens naturvårdsorgan. Man kan i olika kommuner ha olika organ för detta ändamål. Om man skall komma till rätta med detta, måste man ge upplysning till kommunerna genom kommunförbunden och på annat sätt, att de har ett obligatoriskt uppdrag inom naturvården. Kommunerna kan sedan ordna detta med hänsyn till sina resurser och den organisation man i övrigt har.